Herr ålderspresident! Tack, ministern, för svaret! Den huvudsakliga anledningen till att jag har lyft den här frågan flera gånger i olika sammanhang och genom olika kanaler är att vi ser vilka förutsättningar som faktiskt finns för de berörda aktörerna i frågan.Fäbodbruket har varit helt avgörande för försörjning, djurhållning och livsmedel i Sveriges historia, särskilt i den norra halvan av vårt land.
har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att understödja arbetet med att bevara det immateriella kulturarvet och den biologiska mångfalden i fäbodmiljöer.Det finns många värdefulla fäbodmiljöer i Sverige och hela 200 aktiva fäbodbrukare i landet, från Uppland i söder till Lappland i norr.
De eldsjälar som i dag bedriver det otroligt viktiga arbetet med att bevara, förvalta och levandegöra våra fäbodmiljöer ska bemötas med respekt och samhällets stöd. Så är tyvärr inte fallet i dag.De senaste åren har vi kunnat se hur fäbodar som fortfarande är i bruk motarbetas på olika sätt och från olika instanser, bland annat kommuner och statliga myndigheter. Två fall som jag själv uppmärksammat lite extra är Myhrbodarna i min valkrets Jämtland och Karl-Tövåsen i Dalarna.
Fäbodmiljöerna utgör ett värdefullt kulturarv, och som sådant är de en bred källa till kunskap och information om mänskligt liv genom historien. De utgör viktiga kulturmiljöer med historiska byggnader som bidrar i kulturlandskapet, där också den biologiska mångfalden värnas.
Jag har besökt båda dessa och med egna ögon fått se vilka fantastiska verksamheter som bedrivs.På grund av olika registreringar för servering beslutade kommunens bygg och miljönämnd för ett par år sedan att stänga Myhrbodarnas verksamhet. Erfarna och kunniga inom livsmedelsbranschen kallade detta för helt absurt, vilket jag håller med om till fullo. Bygg och miljönämnden påstod att oklarheter berott på hög arbetsbelastning på kommunen och personalbyten. Men i stället för att reda ut vad som hänt bakåt i tiden valde kommunens tjänstemän att polisanmäla personen som bedriver verksamheten. Efter många protester upphävdes dock beslutet senare.Karl-Tövåsens fäbod är k-märkt och helt unik. Den har varit i bruk sedan 1663. Den har varken el eller mobiltäckning. På grund av dessa förutsättningar ansökte de som bedriver verksamheten om dispens gällande kassaregister.
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Det finns nationella kulturmiljömål som har beslutats av riksdagen och som gäller sedan 2014.
Skatteverket har tidigare beviljat undantag för bland annat fjällstugor som saknar el och mobiltäckning. Den här fäboden har likadana förutsättningar, förutom att den är k-märkt och har i och med det också en särskild ställning i samhället. Skatteverkets förslag på lösning var solpaneler på taket. Detta sa länsstyrelsen självklart nej till, eftersom fäboden är k-märkt.När ägaren fick avslag på sin första ansökan ringde hon upp handläggaren i Göteborg, som då fick frågan om hon vet vad en fäbod är.
Kulturmiljöerna ger oss kunskap och perspektiv på historien och på samhället.Regeringen strävar efter att kulturmiljöerna ska bevaras men också användas och utvecklas. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som ansvarar för frågor om kulturarvet.
Handläggaren svarade: Nej, men det spelar ingen roll. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerEfter en lång och utdragen tvist kom till slut kammarrättens dom: Det är oskäligt att begära kassaregister i fäboden. Även den här verksamheten vann alltså till slut.Det finns flera konsekvenser av processer likt de här två. Förutom oron och sorgen hos näringsidkarna själva avskräcks också människor från att bedriva fäbodbruk. Vi har inte råd att behandla dem som vårdar vårt kulturarv på det här sättet.
Arbetet är organiserat i en nodorganisation bestående av fem nodmyndigheter med nätverk av institutioner, civilsamhällesaktörer, utövare med flera. Fäbodkulturen finns med i Institutet för språk och folkminnens förteckning Levande traditioner - Levandetraditioner.se - som tar upp exempel på immateriella kulturarv i Sverige.
Samhället måste vara stödjande framför styrande i sådana här frågor.
Herr ålderspresident! Det gläder mig att även den här interpellationen kom till mig bland de första. Jag har som jag sa tidigare min bakgrund från Sveriges Museer, och i samband med det har jag jobbat nära Sveriges Hembygdsförbund. Jag har personligen träffat dessa eldsjälar åtskilliga gånger, och det gläder mig också att Cassandra Sundin har detta personliga engagemang.Helt avgörande för att det immateriella kulturarvet ska leva vidare till kommande generationer är att det finns utövare som för vidare kunskaperna och åtgärderna.
Förteckningen är ett bra verktyg för att synliggöra det immateriella kulturarvets mångfald i Sverige.Helt avgörande för att det immateriella kulturarvet ska få leva vidare till kommande generationer är dock att det finns utövare som för vidare kunskapen och färdigheterna.
Många aktörer bidrar på olika sätt till fäbodarnas och fäbodbrukets bevarande, inte minst i det dagliga arbetet som sker i jordbruk och skogsbruk i fäbodmiljöer som bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald.Det finns i dag flera former av stöd som stärker fäbodmiljöerna och fäbodkulturen, däribland det statliga bidraget till kulturmiljövård.
Många aktörer bidrar på olika sätt till fäbodarnas och fäbodbrukets bevarande, inte minst i det dagliga arbetet som sker i jordbruk och skogsbruk i fäbodmiljöer som bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald.Det finns i dag flera former av stöd som stärker fäbodmiljöerna och fäbodkulturen, däribland det statliga bidraget till kulturmiljövård.
Det uppgår i dag till knappt 260 miljoner kronor per år och har stor betydelse för kulturmiljöarbetet i hela landet.För åren 2022-2024 stärker regeringen detta anslag med ytterligare 10 miljoner kronor per år.
Det uppgår i dag till knappt 260 miljoner kronor per år och har stor betydelse för kulturmiljöarbetet i hela landet. För åren 2022-2024 stärker regeringen detta anslag med ytterligare 10 miljoner kronor per år.
Det finns även ett statligt bidrag på 9 miljoner kronor till kulturarvsarbete som bland annat kan lämnas till arbete med immateriellt kulturarv.
Det finns även ett statligt bidrag på 9 miljoner kronor till kulturarvsarbete som bland annat kan lämnas till arbete med immateriellt kulturarv.
Detta förstärkte regeringen med 20 miljoner kronor för 2021 med anledning av konsekvenserna av pandemin för ideella kulturarvsverksamheter.Det smärtar mig att höra det Cassandra Sundin har beskrivit, men sammantaget är det många krafter tillsammans som gör att det kulturarv som fäbodarna och fäbodkulturen utgör kan bevaras och hållas levande för att föras vidare till kommande generationer.
Detta förstärkte regeringen med 20 miljoner kronor för 2021 med anledning av pandemins konsekvenser för ideella kulturarvsverksamheter.Sammantaget är det många krafter som tillsammans gör att det kulturarv som fäbodarna och fäbodkulturen utgör kan bevaras och hållas levande för att föras vidare till kommande generationer.
Genom detta levande kulturarv gynnas också den biologiska mångfalden.
Genom detta levande kulturarv gynnas också den biologiska mångfalden. Det regeringen tillhandahåller genom sina myndigheter och bidrag utgör ett bra stöd i detta viktiga arbete.
Herr ålderspresident! Ministern anförde här Riksantikvarieämbetets roll i frågan. Det stämmer givetvis. Men faktum kvarstår fortfarande att uppenbarligen fungerar inte detta tillfredsställande på alla plan. Riksantikvarieämbetet har förordningar och regleringsbrev att förhålla sig till, och tack och lov har vi inte myndighetsstyre i vårt land. Frågan påverkas inte bara av lagar och regler utan av prioriteringar och hur man kommunicerar värdet i frågan från styrande håll. göra det. Då är det extra viktigt att inte avskräcka människor från att engagera sig när de problem som finns också synliggörs.En annan aspekt som kan spela en roll rent värderingsmässigt är att när jag har debatterat kulturarvsfrågorna med regeringsföreträdare tidigare har tongångarna ofta varit nutid och framtid. Det är givetvis en viktig aspekt i ett bevarandesyfte, men dock kan vi inte ärva något från framtiden - såvida man inte har en tidsmaskin på departementet, och det har jag ingen koll på. Bortsett från bevarandesyftet är det kulturarv vi har i dag inte beroende av framtiden, men däremot är framtiden beroende av kulturarvet. Regeringen talar ofta om att skapa en hållbar politik för framtiden, men det är svårt att skapa ett hållbart förvaltande av framtidens kulturarv om vi inte börjar med att förvalta det vi redan har. Förutom ett immateriellt kulturarv värt att bevara utgör de levande fäbodarna även viktiga besöksnäringar för respektive lokalsamhälle och är ännu ett sätt att bruka våra marker, hålla djur och föra småskalig och hållbar livsmedelsproduktion vidare till framtida generationer.Fäbodbruket gynnar, som sagt, också ökad biologisk mångfald då skogsbetande djur verkar positivt för särskilt växter, svampar och insekter. Det handlar även om att tillvarata outnyttjade resurser i skog och fjällområden. Lokal matproduktion av hög kvalitet är en av många positiva sidoeffekter. Fäbodbrukare är dessutom i många fall egenföretagare som behöver ha bra förutsättningar för sin verksamhet, precis som vilken annan företagare som helst. Fäbodbruket och fäbodkulturen är ingenting vi kan ta för givet i dag. Om det inte aktivt värnas, stöttas och förvaltas kommer det att utarmas ännu mer och till sist vara ett minne blott.
Herr ålderspresident!

Genom de olika formerna av skydd samt de statliga bidragen till kulturmiljövård och till ideellt kulturarvsarbete finns det goda förutsättningar även för arbete med landets fäbodar. De viktigaste redskapen för att bevara fäbodmiljöerna, såväl deras fysiska som deras immateriella värden, är de ideella krafterna. Det finns tusentals föreningar och aktiva nätverk som är engagerade i just fäbodarna, fäbodbrukets bevarande och fortsatta användning. Jag vill nämna till exempel Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, FSF, som gör en stor insats genom att bevaka och driva frågorna om fäbodarnas värden i många sammanhang och inom olika samhällssektorer.
Herr ålderspresident! Jag kan konstatera att jag och ministern är överens om en del i frågan. Dock är det tydligt att Sverigedemokraterna prioriterar området lite högre än vad regeringen gör. Det är synd att regeringen relativiserar kulturarvsfrågorna i vissa avseenden. De är förvisso något som man säger sig värna, men i kontrast till samtidskulturen hamnar de allt som oftast i skymundan. För att skapa en bra framtid behöver vi också förstå vår historia och vad det är som har gjort att vi står där vi står i dag.
Herr ålderspresident!

Många aktörer bidrar till att fäbodarna och fäbodkulturen kan bevaras och hållas levande för att föras vidare till kommande generationer.

Jag vill också passa på, precis som Cassandra, att önska herr ålderspresidenten och hela presidiet en riktigt god jul.